Herr talman! Nej, Sven Munke, vi är inte rädda för landet i öster. Men vi hade faktiskt förra året en liknande motion och gjorde då en mycket fyllig redovisning som finns att läsa i trafikutskottets betänkande 1982/83:10. Utskottet kan inte bestämma över postverkets generaldirektör och postens kansli och frimärksråd. Det måste vara de som i alla fall själva får avgöra vem de skall ha på frimärken.
Herr talman! Jag nämnde i mitt förra inlägg att jag varit i kontakt med postverkets generaldirektör i denna fråga, och det var efter den kontakten som jag bedömde att det skulle vara värdefullt med ett uttalande av riksdagen. Generaldirektören framhöll för mig att ett frimärke med Raoul Wallenbergs porträtt skulle uppfattas som om postverket bekräftade att Wallenberg var död. Det hindret skulle undanröjas av ett uttalande från riksdagen.
Herr talman! Det är ett enigt utskott som står bakom betänkandet. Inte ens Sven Munkes egna partivänner har stött hans motion.
Herr talman! Jag brukar säga att om många ställer sig bakom en dumhet, blir den inte klokare för det.
Kammaren övergår nu till att debattera trafikutskottets betänkande 19 om anslag till Trafiksäkerhet m.m. I fråga om detta betänkande hålls gemensam överläggning för samtliga punkter.
Herr talman! Från anslaget C1. Trafiksäkerhetsverket: Trafik och administration betalas löner och omkostnader för verkets styrelse, trafikoch administrationsbyrån samt vissa tjänster inom kanslibyrån och den regionala organisationen. Vidare betalas verkets kostnader för informationsverksamheten samt materialundersökningar och utredningar. Detta anslag är skattefinansierat. Från anslaget C2. Trafiksäkerhetsverket: Fordon och körkort betalas löner och omkostnader för fordonsbyrån, körkortsbyrån samt återstående delar av kanslibyrån och den regionala organisationen. Detta anslag är avgiftsfinansierat. Trafiksäkerhetsverket har i årets petita, liksom tidigare, föreslagit att även anslaget C1 skall avgiftsfinansieras fr.o.m. budgetåret 1984/85. Verket påpekar att verksamheterna inom anslagen C1 och C2 i dag är i hög grad integrerade med varandra. Trafiksäkerhetsverket kan inte se någon artskillnad i verksamheterna som skulle motivera skillnaderna i finansieringen. Herr talman! Det hör till ovanligheterna att ett statligt verk på detta sätt kommer med friska förslag till nya finansieringsformer och besparingar i statsbudgeten. Trafiksäkerhetsverket är värt en eloge. Däremot är knappast regeringen värd någon sådan. I år, liksom tidigare, säger regeringen nej. Man säger i budgetpropositionen att förslaget tidigare avvisats. Det nya förslaget ger enligt kommunikationsministerns mening inte anledning till någon ändring. Alltså inte en tillstymmelse till motivering! Den som letar efter motiven i utskottsbetänkandet letar också förgäves. Från moderat sida anser vi att trafiksäkerhetsverkets förslag är välmotiverat. Med tanke på den trängande betydelsen av att nedbringa statens budgetunderskott måste vi ta till vara sådana möjligheter till besparingar som trafiksäkerhetsverket föreslår. Jag yrkar därför bifall till den moderata reservationen vid trafikutskottets betänkande nr 19 som innebär en besparing på 23 milj.kr.

Herr talman! I trafikutskottets betänkande nr 19 behandlas anslaget till trafiksäkerhet i budgetpropositionen, bil. 8.

Två motioner har behandlats i anslutning till denna del av propositionen. I den första, nr 2522, framhålls att de frivilliga organisationerna gör ett betydelsefullt arbete för trafiksäkerheten och att de genom sin folkrörelsekaraktär kan skapa en bred opinion för trafiksäkerhetsinsatser. Vidare sägs i motionen att det är angeläget att de medel NTF får till sitt förfogande kommer de enskilda organisationerna till del. Det här är krav som trafikutskottet behandlat tidigare. Då har utskottet delat uppfattningen att trafiksäkerhetsintressets förankring i en bred folkopinion är en tillgång som på allt sätt bör tas till vara för att främja en ökad trafiksäkerhet. Som också framgår av propositionen har TSV och NTF regelbundna överläggningar för att bl.a. kunna säkerställa ett effektivt trafiksäkerhetsarbete i enlighet med tidigare riksdagsbeslut. Under det nordiska trafiksäkerhetsåret 1983 breddades också samarbetet på trafiksäkerhetsområdet genom att allt fler frivilligorganisationer ställde upp gemensamt i rader av aktiviteter, inte minst på det regionala och det lokala planet. Med hänvisning till den medelsöverföring som nu sker från TSV till NTF förutsätter utskottet att medlen till trafiksäkerhetsinformation kanaliseras även till de enskilda organisationerna. Med hänvisning till detta lämnas motionen utan åtgärd. I en moderat motion nr 2496 föreslås, med hänvisning till det statsfinansiella läget och nödvändigheten av att åstadkomma besparingar i statsverksamheten, att en avgiftsfinansiering av trafiksäkerhetsverkets förvaltningskostnader skall införas. Utskottet avstyrker detta motionsyrkande och anser att verkets kostnader även i fortsättningen skall täckas genom ett förslagsanslag med angiven utgiftsstat. Med det sagda, herr talman, yrkar jag bifall till trafikutskottets hemställan i betänkande 19 och avslag på den reservation som är fogad till betänkandet.
Herr talman! I mitt anförande påpekade jag att man i budgetpropositionen inte ger någon motivering för avslag på trafiksäkerhetsverkets förslag att avgiftsfinansiera sin verksamhet. Inte heller i trafikutskottets betänkande finns något motiv. Slutligen kan jag med sorg i hjärtat konstatera att inte heller Sten-Ove Sundström kunde ange några motiv. Det kunde vara bra att få veta varför inte trafiksäkerhetsverkets eget förslag kan bifallas av riksdagen. Någon gång kunde det vara intressant att få höra anledningen till detta.
Herr talman! Det är riktigt som Göran Riegnell säger att TSV i olika sammanhang har talat om en utökad avgiftsfinansiering. Men man har inte gått så långt som moderaterna i sin motion, nämligen att verksamheten helt skulle finansieras med avgiftsmedel. Under utskottsbehandlingen har det inte framkommit på vilket sätt detta skulle nedbringa statsverkets kostnader —- det som Göran Riegnell nu försöker poängtera. I slutändan måste ju de här kostnaderna tas ut någonstans. Det är möjligt att man skulle kunna göra detta genom att helt lägga avgifterna på fordonsägare, bilister och andra trafikanter. Men det är viktigt att i så fall — det har man helt missat från moderat sida — förklara på vilket sätt det här totalt skulle nedbringa samhällets kostnader för verksamheten. Detta har alltså inte framkommit vid behandlingen av ärendet i utskottet.
Herr talman! Först och främst vill jag framhålla att trafiksäkerhetsverket faktiskt går längre än moderaterna i den här frågan. Man föreslår nämligen att även anslaget C 4, Bidrag till nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, avgiftsfinansieras. Verket har lagt fram förslag om tillvägagångssättet. Registrerade fordon skulle således avgiftsbeläggas. Avgiften skulle vara ca 15 kr. per registrerat fordon. Slutligen: Enligt Sten-Ove Sundström har vi inte angett vilket besparing åtgärden skulle innebära. Jo, det har vi visst gjort. Vi har sagt att anslaget C 1 i budgetpropositionen på 23 085 000 kr. skulle försvinna. Det skulle alltså bli en besparing på 23 085 000 kr.

Herr talman! Det är ett enigt utskott som står bakom detta betänkande från jordbruksutskottet. Därför kommer jag inte att argumentera eller polemisera mot någon eller några. Jag ämnar inte heller begära votering. Jag vill emellertid ta tillfället i akt för att uttala min tillfredsställelse över att det har varit möjligt att något förbättra den situation som jordbruket i Norrland befinner sigi. Jag tror att det beslut som vi nu skall fatta kommer att ha stor betydelse för de norrländska jordbrukarnas framtidstro. Men jag vill samtidigt klart deklarera att vi med detta beslut inte har löst de problem som finns i Norrlandsjordbruket, med de till synes oöverstigliga hinder som många enskilda jordbrukare står inför. Om man skulle ha tagit in eftersläpningen i prisstödet, t.ex. i förhållande till 1978 års nivå, skulle höjningen nu ha varit flera gånger större. Det måste därför till ytterligare åtgärder för att förbättra situationen för Norrlandsjordbruket. Ett av de största problemen är de höga räntekostna derna. Här måste det sökas vägar för att få ner dessa kostnader, som framför allt är ett stort bekymmer vid nyetableringar. Herr talman! Jordbruket i Norrland har en mycket stor betydelse. Det är en riksangelägenhet att jordbruket bibehålls och utvecklas. Med förhoppning om att vi skall kunna enas om ytterligare insatser för Norrlandsjordbruket vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Timmen är sen, och det är ett enigt utskottsbetänkande, men låt mig ändå säga att den situation som präglat det norrländska jordbruket under de senaste åren har varit mycket bekymmersam. Långt utanför jordbrukets led har man kunnat känna en stark oro inför det norrländska jordbrukets framtida möjligheter att överleva. De mängder av hotbilder som tonat fram under det senaste året har skapat litet av domedagsstämning över jordbruket och Norrland. Signalerna från livsmedelskommittén och regeringens förslag att stödet till Norrlandsjordbruket skulle tas över prisregleringen — och betalas av bönderna i andra delar av landet — har varit mörka moln på himlen. Men det heter att det brukar vara mörkast strax före gryningen, och man kan säga att det var så även i detta fall. Jag vill påstå att med det förslag som läggs fram från ett enigt jordbruksutskott ser framtiden för jordbruket i Norrland något ljusare ut än vad den gjorde för några månader sedan. I dag tycker jag, herr talman, att man delvis kan andas ut, åtminstone för den här gången. Vi har kvar Norrlandsstödet som ett regionalpolitiskt stöd över statsbudgeten, och vi kan glädja oss åt en icke oväsentlig uppräkning. Vägen till dagens förslag har inte gått utan strid. Hade inte centern agerat så hårt och hade inte Norrlandsbönderna fört en ädel kamp, hade höstens proposition stått sig än i dag. Vi hade inte heller haft dagens beslut om vi inte hade haft ett mycket aktivt stöd från vpk. Riksdagen har också då det gäller denna fråga visat sin styrka gentemot regeringen. Trots enigheten finns det anledning att understryka att Norrlandsjordbruket har en avgjort stor betydelse. Regionalpolitiskt och näringspolitiskt spelar jordbruket i Norrland en oerhört viktig roll. Jordbruket utgör en resurs inte bara för att tillgodose regionen med livsmedel utan också för sysselsättningen och miljön, livsmiljön för människorna. Därtill utgör ett livskraftigt jordbruk en icke oväsentlig resurs från beredskapssynpunkt, vilket vi har anledning att komma ihåg. Att äventyra Norrlandsjordbruket vore att spela hasard med framtiden i denna del av landet. Det är, herr talman, med tillfredsställelse som jag har läst jordbruksutskottets betänkande — ett enigt utskottsbetänkande — även om uppräkningen inte riktigt blev vad jag hade hoppats på. Förhoppningarna bland jordbrukarna i Norrlandslänen var också något större än vad som motsvaras av resultatet. Trots detta vill jag säga att vi nått en bra bit på vägen för att förbättra den ekonomiska situationen för jordbruket i denna del av vårt land. Nu kan vi stärka Norrlandsjordbruket ganska rejält genom att utöver dessa 40 milj.kr. utnyttja de 17 milj.kr. som regeringen redan anvisat i budgetpropositionen för produktionsökningen — en produktionsökning som ju inte blir av. Nu noterar vi i stället en produktionsminskning, inte minst då det gäller mjölken. Sammantaget blir ökningen på 57 milj.kr. ett hyfsat tillskott till Norrlandsjordbruket, och vi har anledning, herr talman, att se framtiden an med litet större tillförsikt än tidigare. Jag ber att få yrka bifall till hemställan i ett enigt utskottsbetänkande.

Herr talman! I det enhälliga utskottsbetänkande som riksdagen nu har att ta ställning till föreslår vi att stödet till jordbruket i norra Sverige skall räknas upp med 30 milj.kr. utöver vad som föreslagits i budgetpropositionen. Vi avviker således från det förslag som jordbruksministern har lagt fram, varvid uttalades att behovet av medel för att täcka kostnaderna på grund av de speciella problem som är förknippade med jordbruksproduktion i norra Sverige skulle kunna tillgodoses vid årets prisförhandlingar. Jag vill i det sammanhanget säga till Per-Ola Eriksson att jag tycker att han tar väl stora ord i munnen när han påstår att ett visst parti skulle kunna ta åt sig äran av det förslag som nu föreligger. Som framgår av betänkandet har utskottet i full enighet fattat det här beslutet. Jag tycker att man kan påpeka att det finns anledning att pröva om inte de speciella problem som är förknippade med Norrlandsjordbruket skulle kunna lösas gemensamt i samband med jordbruksförhandlingarna, men från socialdemokratiskt håll har vi inte sett det möjligt att inför kommande budgetår lägga fram ett sådant förslag. Den sittande livsmedelskommittén har ju till uppgift att utforma riktlinjerna för den kommande jordbrukspolitiken, och syftet är då att möjligheter skall finnas att driva bestående jordbruksföretag också i Norrland. Livsmedelskommittén skall enligt direktiven lägga fram sitt förslag redan till hösten och utskottet har därför inte funnit anledning att nu ändra tidigare principer. Jag vill med detta, herr talman, yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Kvällen är sen, och jag tänker inte föra någon längre debatt med Håkan Strömberg. Låt mig bara säga att när man skall skriva historien över jordbrukspolitiken och det nu aktuella ärendet tror jag knappast att man kommer att finna att socialdemokraterna har gått i bräschen för den här lösningen — det är andra partier som har gått i bräschen för den.

Herr talman! Eva Hjelmström har frågat mig om regeringen är beredd att ge ytterligare katastrofbistånd till Angola. Regeringen beslöt i november 1983 om bidrag med 5 milj.kr. till Angola för katastrofhjälp till nödlidande i de centrala och södra delarna av landet. En stor del av befolkningen i dessa områden tvingades på grund av torka och säkerhetsproblem lämna sina hem och förlorade därmed sina utkomstmöjligheter. Sydafrikas militära aggression och ockupation av södra Angola har orsakat omfattande lidande för civilbefolkningen i området. Den svenska insatsen inriktades på att förbättra distributionen av förnödenheter genom att förstärka transportkapaciteten. Även tidigare har svenskt katastrofbistånd lämnats till Angola. Särskilt stöd till flyktingar och hemlösa utgår också genom FN:s flyktingkommissariat och Röda korset. Regeringen följer kontinuerligt situationen i Angola och prövar fortlöpande behovet av katastrofinsatser. Det finns beredskap för ytterligare sådana insatser, utöver det reguljära utvecklingssamarbetet, som beträffande Angola uppgår till 105 milj.kr. per år för nuvarande och nästa budgetår.

Herr talman! Eva Hjelmström är förhindrad att emotta svaret på sin fråga. Jag ber därför att å hennes vägnar få tacka för svaret.

Det försvårar ju hela tiden försörjningsläget i Angola. Sydafrika har till sin hjälp en organisation, UNITA, som också opererar i Angola och har som mål att terrorisera och förstöra för Angola. Jag tror att vad Sydafrika har för mål när det gäller Angola är precis detsamma som i fråga om Mogambique. Vi skall strax diskutera det. Jag tycker att det är väldigt viktigt att man försöker förhindra att Angola hamnar i samma situation som Mogambique. De svenska insatserna är därför mycket värdefulla och viktiga. Sverige kan inte klara detta ensamt — det förstår jag också. Men Sverige kan i internationella sammanhang trycka på så att även andra länder ökar sina insatser. Jag utgår från att det finns ytterligare resurser som kan sättas in från svensk sida. Jag tolkar utrikesministern så att man är beredd att göra detta. Därmed tackar jag för svaret.

Herr talman! Eva Hjelmström har frågat mig hur regeringen bedömer det nya politiska läget i södra Afrika och vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av detta. Som svar på frågan vill jag hänvisa till avsnittet om södra Afrika från årets ”Den senaste tidens förhandlingar i södra Afrika har lett till att upptrappningen av våldet har avstannat — åtminstone temporärt. Sydafrika har emellertid ännu inte övergivit sin envist bedrivna förhalningspolitik i Namibiafrågan. Vi kan inte räkna med att den sydafrikanska regimen är beredd att avlägsna den grundläggande orsaken till det allvarliga läget i södra Afrika dvs. apartheidsystemet.” Jag vill understryka att det är för tidigt att ha någon bestämd uppfattning om vad den senaste tidens händelser och överenskommelser i södra Afrika kommer att leda till. Det vore därför förhastat att på detta stadium genomföra någon ändring av den svenska södra Afrikapolitiken. Det inträffade visar dock att Sydafrikas grannstater är i stort behov av stöd för att minska sitt beroende av Sydafrika. Vikten av att stödja befrielserörelserna och lindra nöden för flyktingarna och andra som är offer för Sydafrikas apartheidpolitik, har också ökat. Den senaste utvecklingen visar vidare att det även i fortsättningen är angeläget att öka trycket mot Sydafrika. Vi bidrar därigenom till att på fredlig väg avskaffa apartheidsystemet. Detta system är det grundläggande hotet i regionen mot internationell fred och säkerhet. Så länge apartheid består är, enligt min mening, en bestående fred och stabilitet i södra Afrika en omöjlighet. Det nordiska mötet i juni i år med de s.k. frontstaternas utrikesministrar ser jag som ett angeläget tillfälle att diskutera läget i södra Afrika och vad som kan göras i denna situation. Under våren kommer jag även att i samma syfte ha överläggningar med ledande representanter för befrielserörelserna ANC och SWAPO.

Herr talman! Jag tackar även för svaret på denna fråga å Eva Hjelmströms vägnar. Många höjde säkert på ögonbrynen när det meddelades att Mogambique ingått en s.k. fredsuppgörelse med den avskyvärda apartheidregimen i Sydafrika. Hur kan det vara möjligt att sluta fred med djävulen själv? frågade någon sig. Jag anser inte att det är särskilt konstruktivt att kritisera Mogambique för överenskommelsen som ingåtts med Sydafrika. Jag anser att kritiken skall riktas mot de länder som direkt eller indirekt har möjliggjort rasistregimens fortsatta existens i Sydafrika. Jag menar att det främst är USA som bär huvudansvaret för att denna regim fortsätter sina brutaliteter mot folkmajoriteten, som är färgad. Den inte bara fortsätter utan trappar upp apartheidsystemets avskyvärdheter. Men det finns också andra länder, vars privata företag möjliggjort, och möjliggör, rasistregimens fortsatta existens. Jag tycker inte att de svenska privata företagen här kan undandra sig ett ansvar. Vi vet att Mogambique har utsatts för en oerhört hård aggression från Sydafrika — också med hjälp av vissa terrorgrupper inne i Mogambique. Dessutom har Mogambique drabbats av naturkatastrofer, torka osv. Landet befann sig alltså i ett ohållbart läge. För att få andrum tvingades Mogambique till denna överenskommelse med Sydafrika. Nu är det naturligtvis oerhört viktigt att det internationella humanitära, moraliska och politiska stödet till Mogambique, men också till befrielseorganisationerna, SWAPO och ANC, ökar, för att inte Sydafrika skall få en möjlighet att bryta den internationella isolering som apartheidregimen är utsatt för. I övrigt är jag överens med utrikesministern. Jag instämmer helt i vad han har sagt i sitt svar. Det blir ingen fred och stabilitet i södra Afrika förrän apartheidsystemet är förpassat till historiens skräphög. Jag tackar för svaret.

Herr talman! Lars Ernestam har frågat mig om jag är beredd att förhindra domänverkets planerade avverkning i fågelskyddsområdet Sjaunja, t.ex. genom att göra området till nationalpark. Lars Ernestam har ställt sin fråga med hänvisning till att domänverket påbörjat ett vägbygge i området. Behovet av skydd för Sjaunja har uppmärksammats vid flera tidigare riksmöten. År 1982 lämnades motionsyrkanden om inrättande av nationalpark utan åtgärd under hänvisning bl.a. till att länsstyrelsen i Norrbottens län utarbetat ett förslag till naturreservat. Både statens naturvårdsverk och länsstyrelsen anser att de stora naturvärden som knyts till det aktuella fågelskyddsområdet kan skyddas och bevaras genom att området görs till naturreservat med stöd av naturvårdslagen. Länsstyrelsens arbete med att bilda ett sådant reservat har ännu inte slutförts. Om det bedöms behövligt från naturvårdssynpunkt, kan länsstyrelsen i avvaktan på slutligt beslut med omedelbar verkan förbjuda den vägdragning och den avverkning som Lars Ernestam syftar på.

Herr talman! Det finns inget i svaret — som jag f. ö. tackar för — som visar att jordbruksministern är oroad för de ingrepp som nu görs i Sjaunjaområdet. Detta fågelskyddsområde utgörs av ett stort obrutet naturlandskap med omväxlande lågfjäll, dalgångar, myrpartier och flera sjöar av varierande storlek. Delar av arealen är barrskogsbevuxen. Endast i den sydöstra delen förekommer mer sluten skog. Åldersspridningen är stor, och skogen är mycket gammal. Det finns t.o.m. träd som anses vara mer än 500 år. Mot bakgrund av vad som många gånger har anförts om Sjaunjaområdets stora naturvetenskapliga värde och de mångåriga ansträngningarna för att få området skyddat, är det anmärkningsvärt att domänverket nu planerar avverkningar i området. Fyra skogsbilvägar skall anläggas in till det tilltänkta reservatet. Avverkningar kommer att ske innanför reservatsgränsen, i mycket nära anslutning till de områden i Sjaunja som har bedömts vara så värdefulla att de bör ingå i reservatet — och enligt folkpartiets uppfattning ien nationalpark. Dessa ingrepp är oroväckande. Det starkaste naturskyddet får man väl, herr jordbruksminister, genom att inrätta nationalparker. Detta område saknar motstycke i Europa. Det har diskuterats under lång tidi riksdagen, och för tio år sedan uttalade sig riksdagen, som jordbruksministern sade, för åtgärder för att bevara området. Sjaunja är enligt folkpartiets uppfattning inte lämpligt som naturreservat. Jag ställer frågan: Vad är det som gör att jordbruksministern motsätter sig att detta område får bli nationalpark? Finns det ekonomiska hinder? De ekonomiska problemen går dock att klara genom överförande mellan fonderna eller nedskrivning av stamkapitalet. Finns det ideologiska hinder? Enligt folkpartiets uppfattning bör områden kunna avsättas för allmän disposition — det kan väl inte vara så att socialdemokraterna har motsatt uppfattning? Slutligen, herr jordbruksminister: Är det inte rimligt att vi nu får en plan för hur dessa fjällskogsområden skall disponeras, även Sjaunja? Denna typ av diskussion uppkommer ständigt. Är det nu inte hög tid att regeringen redovisar ett förslag som kan gälla för framtiden?
Herr talman! När det gäller den sista frågan har jag tidigare i debatter här i riksdagen redovisat att det har pågått inventeringar av de myndigheter som är direkt berörda: naturvårdsverket, lantbruksstyrelsen och skogsstyrelsen. Jag har också redovisat att de skall försöka komma fram till hur vi på ett mera övergripande sätt skall hantera de områden det här är fråga om. Detta arbete pågår, och det siktar till att vi skall kunna få den överblick som vi båda är intresserade av. I fråga om detta område är jag lika intresserad som Lars Ernestam av att bevara det som är värdefullt, det som skall skyddas. I svaret har jag — utan att ta ställning till frågan om nationalpark eller ej — konstaterat att det som oroar Lars Ernestam kan vi skydda oss mot, genom att naturvårdsverket och länsstyrelsen har möjlighet att direkt ingripa mot åtgärder som skulle skada de värden som skall bevaras. Den vägdragning som Lars Ernestam talar om ligger utanför det tilltänkta naturreservatet. Naturvårdsverket och länsstyrelsen har ansett sig kunna godta denna väg. Jag är övertygad om att naturvårdsverket kommer att följa frågan med uppmärksamhet och föreslå de åtgärder som vi båda är intresserade av skall vidtas för att detta område skall bevara de värden som vi gemensamt vill skydda. Det finns sålunda inga ideologiska motiv för att jag skulle ha någon annan inställning än Lars Ernestam på denna punkt. Vi är i det parti jag representerar lika intresserade av att i lämpliga former finna skydd för de naturvärden som vi vill bevara.
Herr talman! Jag vill ändå konstatera att jordbruksministern inte går in i sakdiskussion om själva nationalparksidén och vad det är som gör att jordbruksministern i sitt svar inte har nämnt ordet nationalpark, mer än i ingressen, där det redovisas vad jag har frågat om. Det skulle vara intressant att höra några principiella synpunkter på nationalparker och varför man föredrar reservat i detta fall. När det gäller utredningarna har vi i jordbruksutskottet fått redovisat att en stor del av dem är slutförda. Den utredning som gäller rennäringen skall vara slutförd inom den närmaste tiden. Finns det då inte möjligheter att snart sammanfatta ett förslag om användningen av detta område?
Herr talman! Det är min förhoppning att vi så snart som möjligt, efter att dessa myndigheter har gjort sitt arbete, skall kunna komma fram till den mera översiktliga bedömning som vi är intresserade av. Lars Ernestam frågar varför jag inte nu i mitt svar aktualiserar nationalparksidén. Det förekommer, som Lars Ernestam kanske har märkt, runt om i landet en rad önskemål om bildandet av nationalparker. Jag tycker inte att jag bara skall kliva in direkt i en riksdagsdebatt och ta ställning till inom vilket område vi nu bör aktualisera idé om nationalpark, utan jag vill fortsätta bedöma de här frågorna på det sätt vi har gjort hitintills med underlag som vi kan få fram bl.a. från naturvårdsverkets sida. Att också den här regeringen intresserar sig för nationalparksinstitutet kan Lars Ernestam konstatera genom att läsa årets budgetproposition, där det aviseras vilka parker vi avser att aktualisera under den närmaste tiden.
Herr talman! De parker som nu aviseras är ju sådana som diskuterats under mycket lång tid, bl.a. Stenshuvud, och det är inte fråga om några stora områden. Kan jag nu tolka jordbruksministern på ett sådant sätt att det kommer en plan om utbyggnad av nationalparker, eftersom jordbruksministern vill se det här i ett vidare perspektiv och göra inventeringar av andra tänkbara objekt.
Herr talman! För att vi inte skall missförstå varandra: Den översiktliga bedömning som vi båda diskuterade i inledningen av den här debatten var den bedömning som borde komma till stånd med anledning av de inventeringar som är gjorda om hur vi skall skydda områdena, och vilka områden som det finns anledning att skydda. Formerna för skyddet blir nästa fråga.
Herr talman! Jag vill slutligen bara än en gång tacka för svaret, och jag vill konstatera att jag tyvärr inte har fått något besked från jordbruksministern om hur han ser på möjligheterna att skydda just Sjaunja-området som nationalpark. Dessutom är det oroande att man ändå kan acceptera det här intrånget i områdets närhet, som också berör fågelskyddsområdet. Jag hade kanske väntat mig att jordbruksministern klarare skulle ha bedömt domänverkets åtgärder som olämpliga.

Herr talman! Tore Claeson har frågat mig vilka åtgärder regeringen tänker föreslå och/eller vidta för bättre beredskap och kontroll vid utbyte av PCB-kondensatorer inom industrin och vid förbränningen av PCB-haltiga produkter i samband med sophanteringen. Frågor om utbyte av PCB-kondensatorer behandlas i en arbetsgrupp med deltagande från naturvårdsverket, Svensk Avfallskonvertering AB och Svenska elverksföreningen. Gruppen kommer att avlämna sin rapport under våren. Enligt vad jag inhämtat kommer naturvårdsverket, bl.a. mot bakgrund av vad som framkommer i arbetsgruppens rapport, att se på behovet av åtgärder för att påskynda utbytet av kondensatorer m.m. som innehåller PCB. Det är angeläget att verket i samband därmed överväger att fastställa en tidsplan för utbytet. Eftersom PCB-förbudet gällt sedan flera år bedömer naturvårdsverket att det knappast bör förekomma några PCB-haltiga produkter i det hushållsavfall som förbränns i dag. De ämnen som Tore Claeson nämner i sin fråga — dioxiner och dibensofuraner — kan dock även bildas vid förbränning av andra produkter än sådana som innehåller PCB. Kunskaperna om dessa ämnen och deras effekter är bristfälliga. Det är därför mycket angeläget att vi får ökade kunskaper om hur ämnena bildas, om åtgärdert.ex. vid förbränningsanläggningar som kan hindra utsläpp av ämnena och om riskerna med sådana utsläpp. Jag anser att olika typer av undersökningar måste fortsätta för att klarlägga riskerna med förbränning av olika produkter. Det är en uppgift för naturvårdsverket att även i fortsättningen följa utvecklingen och att så snart det är möjligt ange de åtgärder som blir nödvändiga för att bemästra detta problem.
Herr talman! Tack för svaret på min fråga. Jag är ganska tillfredsställd med svarets första del, som handlar om utbyte av PCB-kondensatorer. När det gäller den andra delen, som avser PCB-haltiga produkter i det hushållsavfall som förbränns, tycker jag däremot att det finns anledning att ställa några frågor. Hur skall man uppfatta uttrycket ”att det knappast bör förekomma några PCB-haltiga produkter i det hushållsavfall som förbränns i dag”? Den fråga som jag tycker är intressant är: Hur höga halter av dioxin kan förekomma? Det dioxin som forskare vid universitetet i Umeå funnit hör till en grupp dioxiner, TCDD, som är de farligaste gifter människan känner till. Man har funnit halter i såväl modersmjölk som mänsklig vävnad och även i fisk från Östersjön. Forskarna i Umeå sätter halterna i samband med sopförbränning och utsläpp från ofullständig förbränning. Halterna är mycket låga, men eftersom dioxinet liksom DDT ackumuleras i näringskedjan, måste man ta mycket allvarligt på frågan. Uppenbarligen har nu också statens naturvårdsverk, som framgår av jordbruksministerns svar, insett detta, och jag förutsätter att man nu kommer att delta i uppföljningen av undersökningarna i Umeå. I en rad kommuner i landet pågår utredningar om regionalt samarbete kring sopförbränningsanläggningar i stor skala. Vid några av de anläggningar som är i drift på olika håll i landet har man uppmätt dioxin. Vid den omdiskuterade SAKAB-anläggningen vid Norrtorp i Kumla kommun har man, enligt de uppgifter som jag har fått, uppmätt anmärkningsvärt höga halter i november 1983. Vid Studsvik har man, enligt vad jag också erfarit, alla uppgifter om vid vilka övriga sopstationer mätningar gjorts angående dioxin och dibensofuraner och vilka halter som har uppmätts. Det måste anses vara ett samhällsintresse att man nu offentliggör alla uppgifter om dessa farliga utsläpp. Jag vill också fråga om jordbruksministern är beredd att medverka till detta. Forskningen i Umeå är mycket viktig, och det är bra om naturvårdsverket följer professor Rappes undersökning vid sopförbränningsanläggningen i Umeå. Men i avvaktan på slutgiltiga resultat och förslag till lösningar utifrån denna anläggnings eventuella brister kanske det är nödvändigt att något bromsa utbyggnadsplaner på övriga aktuella platser i Sverige. Har naturvårdsverket tagit kontakter med landets kommuner i denna angelägna fråga?
Herr talman! Jag medger att den bedömning från naturvårdsverkets sida som jag hänvisar till, ”att det knappast bör förekomma” några PCB-haltiga produkter, måste förses med alla de reservationer som hör till bilden av dessa svåra frågor. Men det är en bedömning som gjorts av naturvårdsverket, och den är baserad på de åtgärder som hittills har vidtagits. Det här innebär inte på något sätt att man inte inser det nödvändiga och angelägna i att man fortsätter att arbeta med dessa frågor, och det kommer naturvårdsverket att göra. Självfallet finns det ingen anledning att dölja sådant som man kan finna i det här avseendet. Det finns inga motiv för något sådant. När det gäller utsläppen från SAKAB-anläggningen berodde dessa, såvitt jag har blivit underrättad, på att man på något sätt missade vissa tekniska detaljer i själva hanteringen. Nu har man dock rättat till detta, så att en upprepning inte skall behöva ske. Det gäller här allvarliga frågor, och vi kommer att få lov att satsa i sammanhanget både genom att naturvårdsverket får följa upp dessa och genom att man får bedriva ett forskningsoch utvecklingsarbete, som tar sikte på att vi skall få en så bra lösning av sopförbränningsproblemen som möjligt.
Herr talman! Bara det förhållandet att det ändå har förekommit utsläpp av dioxion, om det nu skedde på grund av särskilt olyckliga omständigheter, av misstag eller av annan orsak, bör leda till att man också fortsättningsvis ägnar all uppmärksamhet åt kontrollen i det här avseendet. Ett par andra relevanta frågor tycker jag är dels om samhället har en total överblick över sopförbränningsanläggningarnas kapacitet och skick — dvs. om det där finns möjlighet att bränna vid det höga gradtal som fordras för att man skall undvika de farliga utsläppen —, dels om det över huvud taget finns tillgängliga uppgifter om hur mycket PVC och PCB-material som hamnar i de aktuella anläggningarna. Om det inte finns några uppgifter om den saken, är det väl angeläget att en kartläggning görs, så att man på sikt kan presentera förslag till långsiktiga lösningar när det gäller produktionen och omhändertagandet av nämnda produkter. Med litet god vilja kan man kanske läsa ut av svaret att en sådan utveckling är möjlig. Ändå vore det bra om jordbruksministern på den punkten kunde säga att man är beredd att medverka till att arbetet på detta område ökar. Därmed får man ju bättre insikt i dessa frågor. Det går inte att bara mer eller mindre passivt, som sägs i slutet av svaret, avvakta utvecklingen. Man måste mera aktivt än hittills tränga in i dessa frågor och granska dem. Det gäller att söka medverka till förebyggande åtgärder. Mot bakgrund av de internationella katastrofer som inträffat anser jag att den oro som finns i detta sammanhang är berättigad. Vidare är bl.a. våra sopanläggningar synnerligen bristfälliga. Mot bakgrund av vad jag här anfört vore det bra om jordbruksministern ville göra ytterligare ett förtydligande.
Herr talman! Naturvårdsverket och Renhållningsverksföreningen samarbetar för att få en bättre översikt och en bättre bild av läget. Syftet är naturligtvis att man därigenom också får underlag för de åtgärder som kan behövas. Inom kemikommissionen pågår en diskussion om den här typen av problem. Kommissionen har i viss utsträckning andra uppgifter. De problem som sammanhänger med kemisamhället tacklar man kanske från vissa andra utgångspunkter. I arbetet med dessa frågor kommer man dock in på frågan om kontrollåtgärder och annat som kan vara av intresse i dessa sammanhang. Ingen skall behöva betvivla ansträngningarna när det gäller att komma till rätta med de här problemen.
Herr talman! I och för sig hyser jag inte några tvivel eller farhågor i detta avseende. Jag är emellertid tacksam för det kompletterande svaret från jordbruksministern. Sedan något om det som jordbruksministern säger beträffande kemisterna. De vill egentligen inte lägga sig i frågan om sophantering m.m. Däremot rekommenderar man från det hållet nya direktiv angående temperaturen vid förbränningsanläggningarna. De farliga utsläppen kopplas som bekant till gradtal på omkring 700” som en kritisk gräns — helst bör temperaturen vara över 800”. Jag vill uttrycka mig på följande sätt: Kemisterna vet inte om någon känner till vilket omfång produktionen av PBC-material och sophanteringen har. Är inte det en helt avgörande omständighet? Det är i viss mån för att få klarhet i sådana här frågor som jag tjatar om dessa problem.

Herr talman! Ivar Virgin har frågat mig om regeringen uppvaktat den östtyska regeringen angående svavelutsläppen i Östtyskland som bidrar till svavelnedfallen i Sverige. Eftersom en stor del av svavelnedfallet över Sverige kommer från andra länder, måste försurningsproblemen lösas genom internationell samverkan. Det internationella arbetet har drivits aktivt både inom internationella organisationer och genom bilaterala kontakter. Det finns en växande insikt hos allt fler länder om att det är nödvändigt med konkreta och effektiva åtgärder beträffande försurande luftföroreningar. Vid det nyss avhållna ministermötet i Canada om försurningen åtog sig de tio länder som deltog i mötet att reducera svavelutsläppen med 30 96 fram till år 1993. De tio länderna kom också överens om att verka för att övriga länder som undertecknat ECE-konventionen om långväga gränsöverskridande luftföroreningar skall vidta liknande åtgärder. Östtyskland tillhör de länder som har ratificerat konventionen. Sverige ingick år 1976 ett samarbetsavtal med Östtyskland på miljövårdens område. I detta avtal stadgas att resp. land skall vidta åtgärder för att minska luftföroreningar, däribland svavelutsläpp, och att verka internationellt för detsamma. Inom ramen för detta avtal pågår ett löpande samarbetsprogram, där Nr 124 försurningen utgör den största frågan. Från svensk sida har vi härigenom vid Torsdagen den flera tillfällen till Östtyskland framfört angelägenheten av att åtgärder vidtas 12 april 1984 för att minska utsläppen av försurande luftföroreningar.

É svavelutsläpp i Öst Herr talman! Jag vill tacka jordbruksministern för svaret. tyskland Det är en grannlaga uppgift för ett land eller en grupp länder att uttrycka sin oro över luftföroreningar från ett annat land. Det gäller ju att verkligen åstadkomma en förändring till det bättre och få fram ett ökat hänsynstagande till gränsöverskridande luftföroreningar. Man kan då fråga sig om den svenska regeringens förslag i Nordiska rådet att rikta en uppmaning till den engelska regeringen att ta sitt ansvar och minska utsläppen var av den karaktären att den kunde tänkas få framgång. Uppmaningen grundade sig på en engelsk kommissionsrapport. Enligt min mening finns det en betydande risk att politiska utspel med stort massmediagenomslag upplevs som sårande för den utpekade nationen, i detta fall England. Man kan t.o.m. fråga sig om avsikten inte i första hand var att ge intryck av dådkraft på ett område där den politiska dådkraften inte varit så stor. Man blir så mycket mer förvånad när man vet att de engelska svavelutsläppen är jämförbara med de svenska, ca 70 kg per invånare och år, och att England under 1970-talet minskade sina svavelutsläpp med 30 26, medan vi i Sverige under samma period minskade våra utsläpp med 40 96. Skillnaden uppmuntrar knappast till några överdrifter. Enligt viss statistik står Storbritannien för 8 20 av de svavelföroreningar som faller ned i Sverige. Andra länder, t.ex. Östtyskland, står för betydligt mer -— siffran ligger vid 10 26, och här är utsläppen per invånare och år ungefär 240 kg, alltså tre gånger så stora som i England och Sverige. Hade det mot denna bakgrund inte varit naturligare att i Nordiska rådet rikta uppmaningen om att minska utsläppen mot Östtyskland?
Herr talman! Det som utlöste den diskussion som vi av naturliga skäl förde bland miljöministrarna i Nordiska rådet var den redovisning som vi fick genom en rapport beställd av den engelska regeringen. I rapporten uttalade man sig för att de aktiva åtgärderna borde uppskjutas under en femårsperiod, eftersom man menade att det inte fanns underlag för att kunna försvara den typ av åtgärder som de nordiska länderna och i övrigt en rad länder numera är angelägna om att genomföra. Detta oroade oss, och vi blev helt överens om att vi ville underrätta den engelska regeringen om vår oro. F. ö. tror jag att denna uppfattning i dagens situation delas av en rad andra länder. Värderingen av vad som har gjorts i England kontra vad som har gjorts i Sverige finner jag bygger på den redovisning som skett från engelskt håll. Jag kan nog ändå tryggt säga att den internationella bedömningen fortfarande är den att det land som kanske har legat i täten när det gäller att minska 13 föroreningarna på det här området är Sverige — och det skall vi bara vara glada över. När det gäller Östtyskland tog den socialdemokratiska regeringen år 1976 — just mot bakgrund av det förhållande som har redovisats här — kontakter med Östtyskland för att få till stånd ett avtal som skulle innebära att de båda länderna gemensamt skulle arbeta för att få ned utsläppen. Kontakter mellan dessa båda länder sker, som jag sade i mitt svar, fortlöpande. Den senaste kontakt som jag hade, tillsammans med de övriga nordiska miljöministrarna, var i Helsingfors för några veckor sedan, där vi i samband med Östersjökonventionens tioårsjubileum tog en informell kontakt med öststaterna som är med i konventionen för att diskutera försurningen. Vi kommer att fortsätta att agera på detta sätt gentemot de länder som tillhör konventionen och som vi finner inte ännu har anslutit sig till de konkreta åtgärder som vi anser vara angelägna.

Herr talman! Jag kan inte finna annat än att det här utspelet i Nordiska rådet i högsta grad är byggt på lösan grund. När man läser den engelska konventionsrapporten framgår det bl.a. att engelsmännen kommer att satsa på kärnkraft, och att de tar det tuffa politiska beslutet att göra detta för att just minska luftföroreningarna. Det finns dessutom förslag i rapporten som går ut på att man skall införa svavelreningsanläggningar på befintliga kolkraftverk. Dessa reningsanläggningar skall prövas under en femårsperiod så att man skall kunna skaffa sig noggrann information om vilka egenskaper de har, för att sedan kunna sätta in dem i större skala på olika håll. Jag tycker att det av England måste upplevas som djupt kränkande att man på grundval av den här rapporten och på grundval av ett TV-inslag drar de slutsatser man drog vid det utspel som skedde. Det engelska parlamentets miljöutskott planerar en resa till Sverige i höst, och jag hoppas att man då intar en annan attityd till frågan från svensk sida och försöker tala med något mindre bokstäver.
Herr talman! Jag vill bara konstatera att Ivar Virgin i sin bedömning av värdet av det svenska och det nordiska agerandet i den här frågan uppenbarligen är ganska ensam. I varje fall var ledamöterna i Nordiska rådet, när de mottog den här rapporten, ense om att det var angeläget att vi på detta sätt markerade vår oro inför den situation som kan befaras uppkomma, om man skjuter på konkreta åtgärder med hänvisning bara till att mera forskning måste utföras.
Herr talman! Jag kan ur det protokoll som är fört i Nordiska rådet just i samband med detta utspel som statsministern gjorde inte få fram någon direkt gemensam nämnare för de nordiska staterna. Man uttalar att om det är rätt som Olof Palme säger, så tycker man att detta är anmärkningsvärt. Men vad statsministern sade är ju inte rätt — det är en felaktig tolkning av rapporten.
Herr talman! De nordiska miljöministrarna byggde på rapportens uttalanden och agerade på regeringarnas vägnar.

Herr talman! Mona Saint Cyr har frågat mig om ett totalförbud mot lövslybekämpning över hela landets skogsareal är förenligt med regeringens syn på ett rationellt och ekonomiskt skogsbruk samt med regeringens övergripande ansvar för detta. Ett generellt förbud mot spridning av lövbekämpningsmedel gäller sedan sommaren 1980. Enligt den lag om spridning av bekämpningsmedel över skogsmark som trätt i kraft den 1 januari 1984 är det fullmäktige som bestämmer inom vilka skogsområden i kommunen som undantag från detta förbud inte får lämnas. För sådana skogsområden gäller således ett totalförbud mot användningen av lövbekämpningsmedel. För övriga skogsområden kan skogsvårdsstyrelsen medge undantag, om lövslybekämpningen inte rimligen kan ske med mekaniska metoder. Bedömningen härav skall ske med hänsyn till den allmänna restriktivitet som skall tillämpas när det gäller dispenser samt med beaktande av såväl skogsbrukssom arbetarskyddssynpunkter. Denna lag infördes därför att tidigare lagstiftning skapade ovisshet om vad som skulle gälla från år till år i områden som av kommunerna kan betraktas som olämpliga för kemisk lövslybekämpning. Även ur skogsbrukets synpunkt måste det vara angeläget med klara besked om inom vilka områden dispenser från det generella förbudet inte kommer att medges. Det bör möjliggöra en mera långsiktig planering av andra åtgärder. Kommunen har sålunda enligt de kriterier lagstiftningen anger befogenhet att fatta beslut om den omfattning totalförbudet skall ha inom kommunens område.

Herr talman! Jag ber att få tacka jordbruksministern för det svar jag nyss har fått. Tyvärr måste jag beklaga, men jag anser att det inte är något svar över huvud taget. Jag har i min fråga påtalat vad som sker i landets 284 kommuner f. n. Den 1 april har varit ett intressant datum när det gäller att kontrollera läget — och det är av den anledningen jag har ställt frågan till jordbruksministern. Men jordbruksministern undviker att kontrollera vad som sker. Det har framgått att regeringen helt obekymrat har bollat över ansvaret till kommunerna. Och sedan säger jordbruksministern att det har rått ovisshet om vad som skulle gälla från år till år. Nu skall det ges klara besked. Och enligt uppgifter som jag har fått i dag innebär det beskedet att det skall råda totalförbud över huvud taget. Man skall alltså inte längre med kemiska medel få bekämpa ens de mest svåråtkomliga områden inom vårt land och vårt lands skogsbruk. Jag tycker att regeringen därigenom har avhänt sig ett stort ansvar för svensk ekonomi och svensk skogsindustri. Det är därför jag har ställt frågan: Är det verkligen lagens mening att det skall råda totalförbud? Och var regeringens avsikt med lagen att det skulle komma att bli totalförbud? I så fall kunde regeringen lika gärna ha föreslagit riksdagen att fatta det beslutet här, så hade vi sluppit en massa onödig demokrati — jag menar byråkrati — i 284 kommuner. Det generella förbudet har alltså blivit ett totalförbud. Det är här fråga om en övervältring på kommunerna, som naturligtvis förutsätter att det i kommunerna finns full kunskap för att fatta dessa viktiga beslut. Jag vill exemplifiera hur det går till. Man skall ha skäl för sitt beslut. Man skall dra upp riktlinjer för olika områden inom kommunen. Man skall från ansvariga myndigheter inhämta de kunskaper som finns att hämta. Vidare skall man ha en karta över kommunen och tala om inom vilka områden man får medge undantag för kemisk lövslybekämpning. I en Östgötakommun ser det hela ut på följande sätt, och det är inte så svårt att läsa, eftersom det är knappt två rader: ”Skogsvårdsstyrelsen äger icke meddela tillstånd till spridning av bekämpningsmedeli Kinda kommun . ” — det är alltså de skäl som anges, och kartan är den vanliga fysiska kartan över Kinda kommun. Det är alltihop. Jag tycker inte att regeringen har tagit nödvändig hänsyn till de kunskaper som kommunerna förutsatts ha för att kunna fatta sådana här viktiga beslut. Jag antar att det inte har varit meningen att merparten av kommunernas totala ytor skall vara belagda med totalförbud. Hela den berörda ytan i den aktuella kommunen är ett friluftsområde och det finns inte plats för skogsbruk trots att kommunen till 75 96 är täckt med skog. Jag anser inte att man kan bedriva ett aktivt och hänsynsfullt skogsbruk med den utgångspunkten. Jag ber att få återkomma.

Herr talman! Riksdagen har, det vill jag slå fast, varit enig om det generella förbudet. När den första lagen stiftades rådde enighet om att det skulle vara ett generellt förbud. Den borgerliga majoritetens förslag till lag innebar att stor hänsyn skulle tas till kommunernas uppfattning, medan besluten skulle fattas på länsstyrelsenivå. Men samtidigt innebar den lagstiftningen — som jag sade i mitt svar — att osäkerhet skulle komma att råda från år till år. Jag bedömde som en svårighet för skogsbruket att man från år till år skulle vara hänvisad till att söka dispens utan att i förväg kunna veta om det fanns förutsättningar att få någon. Då menade vi att det var rakare och riktigare att kommunerna, med det ansvar som de skulle ha också enligt den borgerliga regeringens ställningstagande, redan från början skulle kunna ge besked om vilka områden som skulle undantas. Resultatet som vi har fått är otvivelaktigt ett uttryck för den inställning som stora delar av svenska folket har till denna typ av lövslybekämpning. Det var litet lustigt med felsägningen, där Mona Saint Cyr talade om onödig demokrati. Man kan naturligtvis diskutera i vilken mån vi betraktar det som nödvändigt att ta den hänsyn som det har växt fram krav på i denna fråga. Jag tycker att utvecklingen understryker angelägenheten av att vi bl.a. satsar på forskning och teknisk utveckling för att få fram metoder inom skogsbruket som både kan klara virkesförsörjningen och tillgodose önskemålet att begränsa denna typ av lövslybekämpning.

Herr talman! Jordbruksministern tyckte det var lustigt med felsägningen. Det finns faktiskt en förklaring till den. Jag har ett tidningsurklipp från Mjölby, där man talar om demokratin med utställningsförfarandet i enlighet med den fysiska riksplaneringen. Där var det lustiga det, att socialdemokraterna gjorde en kovändning, vände helt om. De motiverade sin ändrade inställning med att det var en önskan från partiet att totalförbud skulle råda. Det tycker jag är föga demokrati. Vad är det då för mening med utställningsförfarandet? Jag kallar det för en skendemokrati. På vad sätt står det här totalförbudet, som jordbruksministern karakteriserar som ”klara besked”, i överensstämmelse med skogsvårdslagen som talar om att man skall utnyttja markens virkesproduktiva förmåga och sköta den så att den varaktigt ger en hög och värdefull virkesavkastning? Överensstämmer dessa båda lagar med varandra?
Herr talman! Den frågeställning som nu restes är: Är det den enda tänkbara möjligheten för oss att vi i betydligt ökad utsträckning använder den typ av lövslybekämpning som Mona Saint Cyr är företrädare för? Vi har alla i riksdagen varit överens om ett generellt förbud och om restriktivitet beträffande dispenser. Är det då inte mer angeläget att vi sätter in våra ansträngningar på forskning och utveckling för att finna alternativa metoder som bättre tillfredsställer svenska folket och samtidigt tillgodoser skogsbruket?
Herr talman! Menar då jordbruksministern att de totalförbud som kommunerna fattar beslut om är helt i överensstämmelse med vad jordbruksministern anser i denna fråga och att jordbruksminsitern inte ämnar vidta några som helst åtgärder för att se till att det inte inträffar saker som går ut över vår ekonomi och sysselsättning? Det förhållandet att man inte kan använda denna bekämpningsmetod i de få fall det är fråga om med de dispenser som man borde kunna få äventyrar sysselsättningen på sikt med 15 000-20 000 jobb och vår svenska ekonomi när det gäller exportinkomsterna med ca 3 miljarder kronor. Det är allvarliga hänsynstaganden som även regeringen måste beakta. Den har dock det övergripande ansvaret, även om den har överlåtit åt kommunerna att ta dessa planer.
Herr talman! I den mån kommunerna har fattat sina beslut på det sätt som lagen föreskriver har jag naturligtvis ingen anledning att ingripa mot dem. Det samlade resultat som vi ser i dag kommer säkerligen att utlösa många debatter om hur vi på bästa sätt skall kunna klara vår skogsproduktion i framtiden, hur vi skall klara både virkesförsörjningen och uppgiften att vara restriktiva när det gäller denna typ av bekämpning. Om Mona Saint Cyr har någon annan uppfattning i sakfrågan, står det henne fritt att ta initiativ till att man skall gå ifrån den restriktiva linjen och att riksdagen bör inta en annan ståndpunkt. Jag är inte beredd att göra det.
Herr talman! Jordbruksministern och jag använder kanske litet olika sätt att uttrycka oss. Jag har inte talat om restriktivitet utan om totalförbud. Det innebär att det inte är någon restriktivitet med i sammanhanget. Det finns över huvud taget ingenting att tala om när det gäller att få dispens för svårbekämpbara områden, som man skall sköta enligt skogsvårdslagens intentioner. Jag har för mig att det förut har ställts en fråga till jordbruksministern om möjligheten till besvär i kommunerna. Kommunalbesvärsvägen är anvisad. I så fall vore det intressant att höra om jordbruksministern anser att en enskild, som har fått sin rätt kränkt enligt kommunallagen, kan överklaga ett sådant här ärende och få en ändring till stånd. Eller har det att göra med att det inte stämmer överens med lagen?
Herr talman! I lagstiftningen anges tydligt och klart vad som avses med kommunalbesvär. Man får följa den ordningen.
Herr talman! Min fråga beträffande hur det gick till i Mjölby har jag inte fått besvarad av jordbruksministern. Skall man uppfatta det så att det från socialdemokraternas partitopp utgått ett påbud om att hela landet skall drabbas av totalförbud?

Herr talman! Talmannen konstaterade att vi skall behandla två betänkanden i ett sammanhang. Jag vill inledningsvis säga att jag tycker att detta är beklagligt. Vi skall diskutera omfattande frågor, vilka tilldrar sig ett mycket stort allmänt intresse. I dessa betänkanden behandlas dessutom förutom frågan om nedläggning av vissa högskoleutbildningar också andra viktiga frågor t.ex. rörande utbildningsarvoden och lärarutbildningens inriktning. Därför menar vi att det hade varit riktigt att ha två debatter, en om varje betänkande, så att vi verkligen hade kunnat penetrera dessa frågor ordentligt. Det är beklagligt att inte alla delar intresset för att skapa bästa möjliga förutsättningar för en djupgående debatt. Över huvud taget är det ett bedrövligt ärende, som vi nu har att diskutera. Det är bedrövligt genom det sätt varpå det har handlagts och genom det resultat som handläggningen har lett till, åtminstone hittills. Först några ord om handläggningen. Regeringen lade i höstas i samband med övriga besparingsförslag fram förslag, som innebar att läkarutbildningen i Malmö skulle läggas ned, att tandläkarutbildningen i Göteborg skulle läggas ned och att utbildningen av förskollärare och fritidspedagoger i Uppsala, Borås och Visby skulle läggas ned. Det förslag som regeringen lade fram avvek starkt från vad UHÄ tidigare hade föreslagit. Det var bristfälligt utrett, och berörda institutioner hade inte haft tillfälle att lämna sin syn på de föreslagna neddragningarna. Det som verkar ha varit vägledande för regeringens ställningstagande här är föreställningen om att man åstadkommer största besparing genom att lägga ner hela utbildningsenheter, och jag får ett intryck av att man i någon mån hade blundat och pekat för att komma fram till vilka utbildningsenheter man skulle lägga ner. Om den här teorin stämde med verkligheten, framgick inte av det beslutsunderlag vi fick. Det var helt klart att det var kartan som skulle gälla, oavsett hur terrängen råkade se ut. Nu fick vi, herr talman, enighet i utskottet om att beslutsunderlaget inte var tillräckligt. Det ledde till den ganska unika åtgärden att utskottet beslutade att skicka propositionen jämte de motioner som fanns på remiss till alla de institutioner som naturligtvis borde ha fått yttra sig redan vid regeringens beredning av ärendet. Jag vill gärna säga att jag håller regeringspartiet räkning för att man var beredd att medverka till den här remissen, trots den prestigeförlust som det naturligtvis innebar för regeringen. Jag skulle bara önskat att den lyhördhet från regeringspartiets sida som remissomgången framvisade hade funnits kvar vid den fortsatta handläggningen. Remissmaterialet gav inte stöd för principen att lägga ner hela utbildningsenheter. UHÄ drog också den slutsatsen av det material som kom fram från högskoleenheterna och avstyrkte de nedläggningsförslag som var aktuella. I stället menade UHÄ att de nödvändiga neddragningarna av läkarutbildning, tandläkarutbildning, förskollärarutbildning och fritidspedagogutbildning, som vi ju alla är eniga om, skulle fördelas på flera högskoleenheter. Men när det materialet kom oss till handa, var det slut på öppenheten. Då visade det sig att principen som regeringen en gång hade fastnat för, att man måste lägga ner hela enheter, inte kunde överges. Jo, man kunde överge den i ett fall, och det gällde läkarutbildningen. Där böjde man sig för argumentet att det är viktigt med ett samband mellan undervisningssjukhus och regionsjukhus. Jag vill säga att jag håller regeringspartiet räkning också för detta, att vi kunde enas om att inte lägga ner läkarutbildningen vid Malmö allmänna sjukhus. Men sedan började egendomligheterna. En majoritet, bestående av socialdemokrater och moderater, fastnade för ett helt nytt alternativ när det gällde tandläkarutbildningen. Det var ett alternativ som inte hade föreslagits i propoationen, som inte hade föreslagits i någon motion med anledning av propositionen och som följaktligen inte heller hade varit föremål för den remissbehandling som utskottet genomförde. Det innebar att högskolan i Göteborg skulle räddas, men att högskolan i Malmö skulle offras i stället. Det enda stöd som fanns för den uppfattningen utgjordes av en minoritet inom UHÄ:s styrelse. Det var den nya alliansen i svensk politik — socialdemokrater och moderater — som stod bakom det här märkliga ställningstagandet. Det är en allians som vi har sett flera gånger på sistone — oavsett om det handlat om att slopa anslag till glesbygdsvägar eller att gå ifrån enprocentsmålet för bistånd. Varje gång den socialdemokratiska och moderata alliansen uppstått har det inneburit förödande resultat för de människor inom och utanför landet som drabbats. Vilka är då skälen för det förslag som majoriteten har fastnat för? Det som anförs som huvudskäl är ekonomin. Det skulle innebära den största besparingen att genomföra nedläggningen av tandläkarutbildningen i Malmö. Skillnaden, enligt de beräkningar som gjorts, är ca 5 milj.kr. Det är emellertid viktigt att komma ihåg att det här är fråga om pappersuträkningar. Beräkningarna förutsätter nämligen att man på ett alternativt och rimligt sätt kan använda de resurser som frigörs, att de människor som måste avskedas kan få annat arbete och inte i stället blir arbetslösa och att den utrustning och de lokaler som blir överflödiga får annan användning. I annat fall förverkligas inte besparingarna. Dessutom är det så, att den här besparingen på ytterligare ca 5 milj.kr. ungefär motsvaras av de merkostnader som Malmö kommun drabbas av, på grund av att man måste bygga upp egna specialisttandvårdsresurser och inte längre kan stödja sig på högskolan i det fallet. Malmö kommun har förklarat sig beredd att sluta ett avtal med staten som innebär att staten kompenseras för mellanskillnaden och kanske mer än det. Kommunen har förklarat sig beredd att bidra med upp till 8 milj.kr. för att man skall få dra nytta av de specialisttandvårdsresurser som finns på tandläkarhögskolan. Det här förslaget har utskottet över huvud taget inte behandlat. Sammanfattningsvis kan man alltså konstatera att det ekonomiska argumentet inte håller. Tvärtom är det av allt att döma så, att en nedläggning av tandläkarutbildningen vid en samlad samhällsekonomisk bedömning förmodligen är ett dyrare alternativ än det som man inom UHÄ har föreslagit där man drar ner på flera platser, vilket vi också har stött i utskottet. Nästa argument som framförs är kvalitetsaspekten. Man hävdar att en för liten högskoleenhet skulle utgöra en dålig grund för en kvalitativt högtstående utbildning och forskning. Detta har inte heller något stöd i verkligheten. Eninternationell utblick visar att det är mycket vanligt med högskoleenheter på tandvårdsområdet som har 40-50 intagningsplatser. Dessa enheter kan erbjuda både mycket högtstående utbildning och mycket högtstående forskning. Däremot visar det underlagsmaterial vi har fått att man genom att göra en del av neddragningen i Stockholm i stället kan vinna i kvalitet inom den utbildning som bedrivs i detta område. Kvalitetsargumentet håller inte. Tvärtom är det uppenbarligen så, att en neddragning som är fördelad på flera högskolor — bl.a. i Stockholm — ur kvalitativ synpunkt är att föredra. Ett tredje argument som den socialdemokratiska och moderata majoriteten anför är att en nedläggning av tandläkarutbildningen i Malmö skulle ge en större flexibilitet; det skulle vara lättare att göra de ytterligare neddragningar som kan behövas i framtiden. Inte heller det argumentet har någon bärkraft i verkligheten. Även om man behåller fyra fakulteter finns det möjligheter att vid behov göra ytterligare neddragningar i framtiden. Erfarenheten av storleken på tandläkarhögskolor i andra delar av världen visar att det finns utrymme i de kvarvarande tandläkarhögskolorna att göra eventuella ytterligare neddragningar. Det finns behov av flexibilitet också åt andra hållet. Enligt många bedömare kommer nämligen tandvårdsbehovet så småningom att öka igen. Det är till stor del en förbättrad profylax och en förbättrad tandhygien som harlett till att tandvårdsbehovet nu har minskat. Experterna menar att detta också kommer att leda till att människor i framtiden har kvar sina egna tänder i högre åldrar än hittills. Äldre människor kommer i större utsträckning att vara ”betandade”, som det heter på fackspråk. Därmed kommer så småningom behovet av tandvård för äldre människor att öka starkt. Till detta kommer att den kraftiga utbyggnad av tandläkarutbildningen som vi tidigare genomfört så småningom kommer att leda till stora pensionsavgångar inom en relativt kort tidrymd. I en framtid kan det alltså uppstå behov av att bygga ut tandläkarutbildningen igen. En sådan utbyggnad blir lättare att göra om vi har kvar fyra högskolor än om vi har lagt ner en av dem fullständigt. Flexibilitetsargumentet håller således inte. I själva verket får vi en ökad flexibilitet och handlingsfrihet för framtiden om vi behåller fyra tandläkarhögskolor. Ytterligare en rad skäl talar entydigt mot en nedläggning av högskolan i Malmö.

Möjligheterna att på andra håll bevara den kompetens som byggts upp i Malmö är små. För det tredje skulle en nedläggning innebära att också det viktiga internationella samarbete med bl.a. Europarådet och många u-länder som har byggts upp eller är under uppbyggnad grusas för framtiden. Förutsättningarna för att bedriva den verksamheten blir naturligtvis väldigt små. För det fjärde är det här fråga om en tandläkarhögskola som har ett mycket gott patientunderlag, vilket är viktigt för kvaliteten i utbildningen. Det är också fråga om en tandläkarutbildning som relativt sett kanske är mest efterfrågad bland studenterna. Enligt den senaste statistiken är tandläkarhögskolan i Malmö den enda tandläkarhögskola i landet där antalet sökande är större än antalet intagningsplatser. Just den tandläkarhögskolan väljer socialdemokraterna och moderaterna att lägga ner. För det femte måste man här ta hänsyn till arbetsmarknadsläget. Av de orter som i dag har tandläkarutbildning har Malmö det sämsta arbetsmarknadsläget. Där är förutsättningarna för de friställda att få ett nytt jobb som allra sämst. Malmö är en av de hårdast drabbade regionerna i landet ur sysselsättningssynpunkt. Med sömngångaraktig säkerhet väljer socialdemokraterna och moderaterna att drabba just den orten med sitt nedläggningsförslag. Man beräknar att de arbetsmarknadsmässiga konsekvenserna av en eventuell nedläggning motsvarar ungefär hälften av den aktuella neddragningen av personalen vid Kockums varv. Man har riktat hård kritik mot oss i utbildningsutskottet för att vi inte tillräckligt har diskuterat sysselsättningsaspekterna och inte låtit arbetsmarknadsutskottet yttra sig över förslaget. Jag måste erkänna att den kritiken är berättigad. Ytterligare ett antal starka skäl emot en nedläggning av Malmöenheten kan naturligtvis åberopas. De kommer säkert upp i den fortsatta debatten, bl.a. i inlägg av Ulla Tillander och Bertil Fiskesjö från centerpartiet. Sammanfattningsvis kan man konstatera att skälen för en nedläggning av tandläkarhögskolan i Malmö inte håller. Skälen emot en nedläggning är mycket starka. Kvar står endast detta: Man tycks anse att det gäller att visa att vi politiker har förmågan och modet att lägga ner en hel högskola. Det är tragiskt om en fin skola offras av sådana skäl. Underlaget är lika bristfälligt när det gäller de aktuella nedläggningarna av förskolläraroch fritidspedagoglinjerna. Remissbehandlingen har också här visat att det är olämpligt att lägga ner enheterna i Uppsala och Borås. När det gäller utbildningen i Uppsala är universitetsoch högskoleämbetet enhälligt i sitt avstyrkande. Ett skäl till detta är att högskolan i Uppsala är den som på det här området kommit längst i forskningsanknytning. Det bedrivs där en unik forskning kring förskolefrågor som är viktig för hela landet. Att stoppa den verksamheten genom ett nedläggningsbeslut är naturligtvis oansvarigt. Det insåg UHÄ. Det är obegripligt att inte också utbildningsutskottets majoritet av moderater och socialdemokrater inser detta. Också när det gäller Borås avstyrker UHÄ en nedläggning, även om meningarna i den frågan är delade. Det finns mycket starka skäl också mot nedläggningen i Borås. En mycket viktig del av högskoleverksamheten i Borås drabbas. Underlaget för fortsatt verksamhet på orten blir kraftigt försvagat om nedläggningen kommer till stånd. Dessutom innebär närheten till bibliotekshögskolan mycket intressanta utvecklingsmöjligheter och samarbetsmöjligheter, något som avbryts genom en nedläggning. För oss är det viktigt att slå vakt om de små högskolorna i landet. Vi trodde att vi hade socialdemokraterna med oss på den punkten, men tyvärr är de beredda att offra en liten högskoleort på principernas altare. Utskottsmajoriteten har här gjort sällsynt olämpliga val. Det är onödigt att göra den här typen av nedläggningar. Det går att åstadkomma den totala neddragning av utbildningen på förskolläraroch fritidspedagogområdet som vi alla vet är nödvändig utan att genomdriva nedläggningarna. Det går också att åstadkomma de besparingar som behövs. Det har vi visat bl.a. i reservation nr 6. Ett särskilt problem utgör förskolläraroch fritidspedagogutbildningen i Visby. Vi inser att det inte finns någon framtid för en sådan utbildning där på grund av det ringa underlaget. Men då är det desto viktigare att man gör kraftinsatser för att få fram annan högskoleutbildning till Visby. Det har Kerstin Göthberg och jag markerat i vår reservation och ytterligare understrukit i ett särskilt yttrande. Det är viktigt att slå vakt om en fortsatt högskoleutbildning i Visby. I fråga om förskolläraroch fritidspedagogutbildningen verkar majoriteten inte ha tagit något som helst intryck av remissyttrandena. Man har en helt oförändrad ståndpunkt efter remissbehandlingen, trots de starka skäl för ett ändrat ställningstagande som kommit fram under remissomgången. Det är inte underligt om en del människor frågar sig om remissbehandlingen på den här punkten var allvarligt menad eller om den var ett uttryck för skendemokrati. Inte heller i den här frågan håller sakskälen. Skälen emot nedläggningar är mycket starka. Också andra viktiga frågor behandlas i detta betänkande, frågor om utbildningsarvoden för vissa typer av yrkeslärare och frågor om den framtida lärarutbildningen. På grund av att man valt att slå ihop debatten i de båda ärendena på detta sätt skall jag inte ta upp den diskussion som egentligen borde föras på dessa områden, utan jag vill hänvisa till våra reservationer och våra motioner. Den viktiga frågan i dag är trots allt förslagen om nedläggningar. Jag vill sammanfattningsvis konstatera att den här frågan varit misskött från början. Först fick vi ett dåligt underbyggt förslag, och sedan har man tagit ringa hänsyn till de svar som kommit in i remissomgången. Det har kommit ett flöde av delvis nya fakta sedan utskottet fattade sitt beslut — fakta rörande ekonomi, forskning, arbetsmarknad osv. Man har kritiserat oss och vår handläggning, bl.a. för att vi inte belyst arbetsmarknadseffekterna ordentligt. Nu är det naturligt om människorna frågar oss som politiker om vi är beredda att lyssna till alla dessa argument som nått oss under den senaste tiden eller om vi är politiskt döva. Är vi beredda att pröva sakskälen eller är prestigen — fasthållandet vid redan fattade beslut — viktigare? Det är stora förväntningar som ställs på oss här i dag, förväntningar att vi skall vara beredda till omprövningar. Herr talman! Jag vill i första hand yrka på återremiss av dessa båda betänkanden, så att vi i lugn och ro får pröva de nya sakskäl som tillkommit, pröva allt det som framförts till oss, och så att fler utskott får möjlighet att yttra sig. Det gäller att vi visar att vi kan och vill lyssna. Jag vill vädja till de partier som bildat majoritet i utskottet: Ställ upp på återremisskravet! Det är ett berättigat krav, som människorna i Malmö, Uppsala och Borås kan ställa på oss, att vi inte tar ställning innan vi prövat alla deras synpunkter grundligt.

Herr talman! Jag har varit ledamot av riksdagens utbildningsutskott i snart åtta år. Inte någon gång under den tiden har jag stött på något ärende som har behandlats så illa och har efterlämnat så många frågetecken som det ärende vi i dag diskuterar. När regeringen presenterade sparpropositionen i höstas stod det omedelbart klart att förslagen på högskoleområdet var sällsynt illa genomtänkta. De var uppenbarligen snabbt hoprafsade och hade tillkommit utan några ordentliga kontakter med universitetsoch högskoleföreträdare. Vår behandling i utskottet bevisade det när representant efter representant talade om att de inte hade haft någon som helst kontakt med regeringskansliet i dessa frågor. I en tidningsartikel i Uppsala Nya Tidning den 5 mars beskrevs arbetet i utbildningsdepartementet på följande sätt: Man tycks ”ha letat fram en karta, blundat och och satt pekfingret på vissa punkter på kartan. Resultatet blev förödande. Med oanad träffsäkerhet hade fingret fallit ned just på de utbildningsorter, där det fanns en unik profil på utbildningen, särskilt när det gäller utbildningens forskningsanknytning. Departementet föreslog nedläggning av tandläkarutbildningen i Göteborg, läkarutbildningen i Malmö samt förskollärarutbildningen i Uppsala. För att visa att man inte bara ville göra besparingar vid universitetsorter, klippte departementet till också mot förskollärarutbildningen i Borås, bosatt i nya lokaler”. Det är inte någon elak liberal som gjort den här beskrivningen av hur det gick tilli utbildningsdepartementet. Det är i stället finansutskottets ordförande Arne Gadd och riksdagsledamoten Gustav Persson samt ytterligare sex socialdemokrater som svarar för den här beskrivningen. De kan säkert bättre än jag tala om hur det gick till i departementet. Men jag instämmer helt i slutsatsen: ”Resultatet blev förödande.” Det unika inträffade sedan att vi i riksdagens utbildningsutskott fick ta över regeringens beredningsarbete. Vi skickade helt enkelt ut både propositionen och motionerna om högskoleutbildningarna på remiss till berörda utbildningsmyndigheter. UHÄ:s remissyttrande till utbildningsutskottet kom helt väntat också att innebära bakläxa för regeringen på punkt efter punkt. Spara rejält och gör nedskärningar men spar klokt och slå vakt om utbildningens och forskningens kvalitet. Det var innebörden av folkpartiets motion. Budskapet i UHÄ:s yttrande var i allt väsentligt detsamma. Direkt svidande var UHÄ:s kritik av regeringsförslaget att lägga ned tandläkarutbildningen i Göteborg. En sådan total nedläggning, skrev UHÄ, skulle vara ”olämplig ur såväl nationell som internationell synvinkel”. En enig UHÄ-styrelse avvisade också, liksom folkpartiet, centern och vpk, förslaget om en total nedläggning av barnomsorgsutbildningarna i Uppsala. En sådan nedläggning skulle få allvarliga konsekvenser för barnomsorgsutbildningarna även vid andra högskolor, hävdade UHÄ, som också avvisade tanken på en nedläggning i Borås. Också när det gäller läkarutbildningarna fick regeringen bakläxa. Liksom folkpartiet förordade UHÄ neddragning med 90 platser vid Karolinska institutet och ett bibehållande av läkarutbildningen i Malmö. Nästan alla förväntade sig självfallet efter dessa remissvar att utbildningsutskottet skulle ta hänsyn till UHÄ:s yttrande och lägga detta till grund för sitt betänkande. Vad skulle annars remissen tjäna till? Av någon obegriplig anledning skedde inte detta. Det totalt oväntade inträffade nu att moderaterna etablerade sig som stödparti till socialdemokraterna i nedläggningsfrågorna. Moderaterna hade motionerat om att ta bort tandläkarutbildningen i Umeå, och regeringen ville alltså ta bort den i Göteborg. ”Kompromissen” blev ett borttagande i Malmö! Lika obegriplig var uppgörelsen mellan moderaterna och socialdemokraterna om en nedläggning av barnomsorgsutbildningarna i Uppsala och Borås. ”Nedläggningen i Uppsala är en skandal framför allt av ett skäl: att utskottet helt och hållet kör över den ansvariga myndighetens ställningstagande”, sade Uppsala universitets rektor Martin H:son Holmdal i en kommentar. Han har naturligtvgis rätt. Från folkpartiets sida ansåg vi under utskottsbehandlingen att det enda rimliga var att utgå från UHÄ:s remissyttrande. Redan i höstas erbjöd jag på folkpartiets riksdagsgrupps vägnar socialdemokraterna en uppgörelse som innebar att vi tillsammans skulle acceptera regeringens sparmål och dessutom ta ansvar för samma nedskärning i antalet platser som regeringen föreslog. Mitt bestämda villkor för en uppgörelse var att inte acceptera det illa genomtänkta förslaget om total nedläggning av vissa utbildningar i Uppsala, Göteborg, Malmö och Borås. Jag förklarade mig med den utgångspunkten vara beredd att resonera om fördelningen av antalet platser. Socialdemokraterna i utskottet avvisade efter betänketid det förslaget till uppgörelse och föreslog i stället den remiss som jag nyss berörde. Efter remissbehandlingen gav socialdemokraterna vid utskottsbehandlingen ett hästhandlarbud, som innebar att folkpartiet, centern och vpk skulle acceptera en total nedläggning av barnomsorgsutbildningarna i Borås och en total nedläggning av tandläkarutbildningen i Malmö men i gengäld få socialdemokraternas stöd för att bevara barnomsorgsutbildningarna i Uppsala. Centerns, folkpartiets och vpk:s riksdagsgrupper avvisade självfallet, med hänvisning till sakskälen, detta ”bud”. Vi hade motionerat om ett bibehållande, och vi hade fått det ansvariga ämbetsverkets stöd för ett bibehållande. Vi kunde självfallet då inte ge oss in på denna typ av kohandel. Vi menade med bestämdhet att en saklig prövning efter UHÄ:s remissyttrande inte gav utrymme för en sådan överenskommelse. Däremot kunde vi självfallet tänka oss att träffa en separatuppgörelse, t.ex. om att behålla utbildningarna i Uppsala, men vi förbehöll oss rätten att reservera oss i det fallet till förmån för att behålla utbildningarna också i Malmö och Borås. Vi var inte beredda att sälja ut en utbildning, som vi tyckte skulle vara kvar av sakliga skäl, för att få behålla en annan. Vi är självfallet fortfarande beredda att träffa en separatuppgörelse. Ett ord från moderata samlingspartiet eller från socialdemokraterna om att de t.ex. vill behålla utbildningarna i Uppsala, utbildningen i Malmö eller utbildningen i Borås och majoriteten är klar! Herr talman! Låt mig så gå över till en granskning av varje utbildning för sig. Jag börjar med tandläkarutbildningen i Malmö. Länsstyrelsen och Länsarbetsnämnden i Malmöhus län har skrivit till samtliga riksdagsgrupper och har därvid övertygande visat att finansiella, utbildningspolitiska, forskningspolitiska, regionalpolitiska och arbetsmarknadspolitiska synpunkter med stor styrka talar för att den minskning av utbildningskapaciteten vid tandläkarhögskolorna som är nödvändig skall ske i enlighet med UHÄ:s och fp-c-reservationens förslag. Man hänvisar till att Malmö kommun har beslutat att medverka till att kommunens folktandvård skall utnyttja tandläkarhögskolans specialistvård inom en ram av 8 milj.kr. per år. Det är ett skäl till att förhandlingar mellan stat och kommun snarast möjligt skall upptas i den frågan. Länsstyrelsen och Länsarbetsnämnden hävdar bestämt att utbildningsutskottets betänkande bör återförvisas till utbildningsutskottet för ytterligare beredning. En sky av vittnen har också intygat att Malmöhögskolan håller en mycket hög kvalitet på både utbildning och forskning. Tandläkarhögskolan i Malmö är med sin långa tradition av forskning ansedd som ett exempel på ett forskningscenter av yppersta internationella klass och en stängning skulle internationellt anses som en stor förlust, säger t.ex. Louis Pasteur-universitetet i Frankrike. Om tandläkarhögskolan i Malmö stängs, är det en stor förlust för hela tandläkarforskningen i världen säger Tohoko-universitetet i Japan. Liverpools universitet menar att en nedläggning skulle vara en fruktansvärd förlust för tandhälsan i hela världen. Det finns rader av andra exempel. Det internationella gensvaret för att behålla Malmöhögskolan är massivt. Skolan har inte bara producerat forskning av dokumenterat yppersta klass utan har också fungerat som ett centrum för utländska gästforskare. Ett omfattande utbyte av forskare har skett, och sker, med tandläkarhögskolor i USA, Canada, Japan, Europa och flera utvecklingsländer. Flera svenska och internationella företag har också uttalat sig för att få behålla högskolan som en givande samarbetspartner. Statsanställdas förbund, Skånes handelskammare, Malmö kommun och många fler har protesterat mot förslaget. Att proteststormen skulle få den kraften hade nog inte moderaterna och socialdemokraterna kunnat drömma om ens i sina värsta stunder. Anledningen till kraften är självfallet de starka sakliga argument som ligger bakom. Detta är inte heller någon lokal fråga utan en nationell fråga. Utifrån ett nationellt perspektiv talar alla sakskäl för ett bibehållande. Sveriges tandläkareförbund, som ju naturligtvis inte ser frågan ur något snävt ortsperspektiv, har skrivit till alla ledamöter av Sveriges riksdag. Tandläkareförbundet pläderar just för ett bibehållande av fyra fakulteter. Det skulle möjliggöra, säger Tandläkareförbundet, dels den av UHÄ efterlysta långsiktiga planeringsramen, dels också ett bibehållande av en unik kompetens och en väl avvägd fördelning av regionala resurser av betydelse för den totala hälsooch sjukvårdsverksamheten i landet. Tandläkareförbundet påpekar också att andra länders tandläkarhögskolor normalt har en antagningskapacitet mellan 40 och 70 platser per år. Det är ju inte alls egendomligt, sett i ett internationellt perspektiv, att ha ett intag på 40 platser i Malmö. Lunds universitet säger i en skrivelse till riksdagens ledamöter: ”Det är därför ytterst förvånande att en majoritet inom utbildningsutskottet enats om att man bör lägga ner all tandläkarutbildning i Malmö. Förslaget synes bygga på den principiella uppfattningen att nedläggning av all utbildning på en ort ger störst besparingseffekt. Denna uppfattning saknar praktisk förankring. Den tar inte hänsyn till att vissa utbildningslinjer har stor betydelse för den omkringliggande regionen och för andra verksamheter inom samma högskoleenhet. I varje fall för vårdyrkesutbildningarna kan det totala samhällsekonomiska resultatet av en total nedläggning bli en stor förlust.” Lunds universitet påpekar också att en nedläggning av tandläkarhögskolan i Malmö skulle få katastrofala konsekvenser för regionens specialisttandvård, för vidareoch efterutbildning av tandläkare, för utbildning av tandsköterskor m.fl., liksom för det allmänna sysselsättningsläget i Malmö kommun. Lunds universitet vill att frågan om total nedläggning i Malmö skall beredas ytterligare. Herr talman! Jag övergår nu till barnomsorgsutbildningarna. Kvalitetsskäl var avgörande för UHÄ, när en enig styrelse bestämt avstyrkte en total nedläggning av barnomsorgsutbildningarna i Uppsala.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 Utskottets beslut står i direkt strid med det sakunderlag som presenterats av Universitetsoch högskoleämbetet och yttrandet från regionsstyrelsen för Uppsala högskoleregion. Vi finner det högst märkligt, att utskottsmajoriteten så helt åsidosätter de ansvariga myndigheternas synpunkter, vilka utskottet genom den mycket ovanliga åtgärden att remittera regeringens proposition begärt in för att bredda sitt beslutsunderlag.” Skrivelsen från universitetet till riksdagens talman mynnar ut i en begäran att frågan skall ges en förnyad prövning inom riksdagen, varvid hänsyn bör tas till det sakutlåtande som UHÄ avgivit vid remissbehandlingen. Herr talman! Också när det gäller förskolläraroch fritidspedagogutbildningen i Borås har UHÄ föreslagit ett bibehållande. Där är institutionen i dag inrymd i nya, ändamålsenliga lokaler. Det står alldeles klart att institutionen under en följd av år har byggt upp och i dag representerar en hög utbildningskvalitet. Den tvåspråkiga utbildningen är efterfrågad från arbetsgivarnas sida. Uppdragsutbildningen, som riktar sig till anställda lärare inom barnomsorgen, är efterfrågad av kommunerna och håller också en hög kvalitet. Också när det gäller utbildningen i Borås finns det på sakliga grunder rader av protester. Man har självfallet protesterat lokalt, t.ex. TCO-distrikt, facklärarna och kommunstyrelsen. Men det viktiga är att också i ett nationellt perspektiv talar alla skäl för att bevara utbildningarna också i Borås. Det var därför verksamhetsföreträdarna och de övriga företrädarna i UHÄ:s planeringsberedning, liksom i UHÄ:s styrelse, föreslog ett bevarande. Hela den här nedläggningsfrågan reser åtminstone två övergripande principiella frågor. För det första är det nödvändigt att ha med högskolans eget folk i beredningsarbetet. Här har regeringen gjort precis tvärtom. Man har suttit i ett slutet rum och sedan försökt ta högskolorna med överraskning. Det är då inte konstigt att det går som det går. För det andra är det viktigt att ta fasta på besparingsförslag, som med stor möda arbetats fram på lokal nivå. Sådana förslag har tagits fram, men även det har man struntat i. Uppsala universitet har tagit fram sparförslag. Den ansträngningen belönade socialdemokraterna och moderaterna i utbildningsutskottet med en örfil. Jag vill gärna fråga utbildningsministern. Hur ser utbildningsministern på de principiella, övergripande frågorna? Är det inte bra att man på lokal nivå tar fram sparförslag, och skall man inte på centralt håll tidigt försöka få med de lokala företrädarna? Och varför har regeringen icke tagit de kontakter som alla som är verksamma inom högskolan tycker är nödvändiga? Hur avser regeringen att i fortsättningen bedriva spararbetet efter handläggningen av den här egenartade frågan? Det är inte någon överdrift att säga att regeringens högskolepolitik mer eller mindre ligger i spillror. Här är några exempel: För det första: Så fort regeringen hade tillträtt arbetade man fram ett egenartat förslag om att öka politikernas makt i de olika högskoleorganen. Efter sedvanlig remissomgång blev det pannkaka av det förslaget. För det andra: Ekonomutbildningen skulle inte förlängas, sade regeringen. Riksdagen förlängde utbildningen. För det tredje: PA-utbildningen skulle inte förlängas av regeringen. Riksdagen förlängde utbildningen. För det fjärde ville regeringen återinföra äktamakeprövningen i studiemedelssystemet. Riksdagen sade självfallet nej av jämställdhetsskäl. För det femte skulle bidragsdelen tas bort i studiemedelssystemet av regeringen. Riksdagen sade nej. För det sjätte: Kronan på verket blev sedan det egenartade nedskärningsförslag som vi nu diskuterar. Redan har regeringen förlorat när det gäller läkarutbildningen. Den utbildningen ville man ju lägga ner i Malmö. Regeringen får inte heller igenom förslaget att lägga ned tandläkarutbildningen i Göteborg. Hade inte moderaterna tjänstvilligt ilat till, så hade det varit klart att man fått en välförtjänt bakläxa också när det gäller de övriga nedläggningsförslagen. Att moderaternas roll skulle vara att rädda spillror av en misslyckad socialdemokratisk högskolepolitik väcker i dag stor förvåning i högskolevärlden. Herr talman! Jag vill ställa ytterligare några frågor till utbildningsministern. Regeringen har ju inte föreslagit någon nedläggning av tandläkarutbildningen i Malmö. Anser regeringen att tandläkarutbildningen skall läggas ner i Göteborg i stället för i Malmö? Om regeringen anser att tandläkarutbildningen skall läggas ner i Malmö, vilka är då skälen för att regeringen har förändrat sin inställning? Är det möjligen på det sättet att regeringen har en uppfattning och den socialdemokratiska riksdagsgruppen en annan? Vidare: Vidhåller regeringen sin uppfattning att läkarutbildningen i Malmö bör läggas ner? Jag tror att många efterlyser klara och entydiga svar från regeringens sida, fru utbildningsminister. Till utskottets talesmän, radarparet Andersson och Unckel, vill jag ställa följande fråga: Varför tog ni från moderaternas och socialdemokraternas sida inte någon hänsyn alls till vad UHÄ har sagt om tandläkarutbildningen i Malmö och barnomsorgsutbildningarna i Uppsala och Borås? Är UHÄ:s yttrande totalt ointressant? § Rader av socialdemokrater och moderater har framträtt i massmedia och uttalat sig för återförvisning eller för ett bevarande av de utbildningar som vi nu diskuterar. Alla förväntar sig självfallet att ni som uttalat er i den riktningen nu i handling kommer att leva upp till de vackra orden. Arne Gadd och Gustav Persson har i Upsala Nya Tidning uttalat sig till förmån för UHÄ:s förslag och till förmån för Uppsala universitets sparförslag. Fp-creservationen följer exakt den linjen. Självfallet kräver logiken att Gadd och Persson röstar för utbildningarna i Malmö, Uppsala och Borås. De har ju sagt offentligt att de vill slå vakt om dessa utbildningar. Det allra bästa vore om ärendet skulle återförvisas, men blir det en sakomröstning, måste man självfallet följa upp vad man offentligt har sagt. ”Fyra fakulteter ger en god geografisk balans, både vad gäller utbildning och vad gäller vård.” Det var ett citat ur den socialdemokratiska motionen. Självfallet måste dessa 14 västsvenska riksdagsmän också nu ta ställning för fyra fakulteter. Ord och handling stämmer väl överens, Doris Håvik! Och de sydsvenska riksdagsmän som uttalat sig om Malmöhögskolans förtjänster kommer väl också, när det nu är dags för handling, att leva som man lärt? Enligt massmedia råder nu stor förvirring i den socialdemokratiska och den moderata riksdagsgruppen. Vi får besked via massmedia att extra sammanträden inkallas och att man inte riktigt vet vad man vill. Vi får läsa att moderatledaren Ulf Adelsohn har sagt: Kommer en enda socialdemokrat att rösta mot uppgörelsen mellan moderater och socialdemokrater, då kommer vi att verka för en omprövning. Hela moderatgruppen är enig om att rösta för den uppgörelse som moderater och socialdemokrater har träffat. Men om en enda socialdemokrat gör på ett annat sätt, då är man öppen för en förändring. Såvitt jag kan förstå av de uttalanden som gjorts mycket bestämt finns det enstaka socialdemokrater som klart sagt att de inte ställer upp för uppgörelsen. Då återstår, om nu Adelsohn menar vad han säger, en omprövning. Den logiska öppningen för en omprövning måste ju vara att ärendet återförvisas tillutskottet och att man tar upp nya samtal med oss inom folkpartiet, centern och vpk. Vi skall gärna medverka till en diskussion med moderaterna, som uppenbarligen i det här läget inte alls är bundna av uppgörelsen med socialdemokraterna. Det bästa vore om vi kunde nå en uppgörelse om alla tre utbildningarna och bevara dem. Men vi skall gärna diskutera varje utbildning för sig. Det är ingenting som säger att man måste göra ett paket av utbildningarna. Vi kan göra upp i fråga om Malmö och reservera oss till förmån för de andra utbildningarna. Vi kan göra upp i fråga om Uppsala eller Borås och reservera oss till förmån för de andra. Men sänk nu inte utbildningarna på de här tre orterna, moderater, genom att rösta emot återförvisning! Då har ju ni det hela och fulla ansvaret för att ni i realiteten har sett till att utbildningarna läggs ned. Tro inte att ni i ett sådant läge skall komma undan ansvaret för en nedläggning av utbildningarna. Herr talman! Till sist: Vi tror från folkpartiets sida att saken nu bäst gagnas av att riksdagen beslutar återförvisa ärendet till utbildningsutskottet. Då får socialdemokrater och moderater chansen att tänka efter en gång till och studera de sakskäl som har förts fram. Därför yrkar jag i första hand på återförvisning av de båda betänkandena och i andra hand bifall till de reservationer, där mitt namn återfinns. Skulle reservationerna bifallas här i kammaren innebär detta ett bevarande av utbildningarna i Uppsala, Borås och Malmö.

Herr talman! Först vill jag instämma i den kvalitetsbeskrivning som Jörgen Ullenhag gav beträffande de högskolor som vi har att debattera här i dag. Jag skulle vilja vidga den här debatten litet. Jag skulle vilja gå tillbaka och se på den proposition som förslaget vilar på, den s.k. besparingspropositionen. Jag ser den propositionen som en påse med pusselbitar. Vi skall se om vi kan lägga ett pussel för att kanske få fram en delbild av vad regeringen syftar till. Vad är det som ligger bakom den socialdemokratiska regeringens iver att skära ned inom den högre utbildningen? Vad är det regeringen vill säga med sina nedskärningar? Jag ställer de här frågorna därför att jag tycker att det är otillräckligt att svara att budgetunderskottet skall pressas ned. Det är nu ungefär ett halvår sedan regeringen presenterade sin sparpro position. I den propositionen säger regeringen, att den konkurrensutsatta sektorn måste vara motor i den ekonomiska utvecklingen, att kostnadsläget måste vara gynnsamt och lönsamheten god. För att möjliggöra detta måste den statliga upplåningen begränsas. Här uppstår emellertid en lustig motsägelse. För att finansiera en offentlig sektor måste vi ha en privat sektor som är lönsam och bra, men för att den privata sektorn skall fungera bra måste vi begränsa den offentliga eller gemensamma sektorn. Regeringen för ett resonemang som är oroväckande likt nyliberala tongångar. Apropå löntagarfonderna heter det t.ex., att vi måste överbrygga den konflikt som alltid finns mellan kraven på gynnsamma betingelser för ekonomisk tillväxt och kraven på social rättvisa. Med andra ord måste löntagarna fås att acceptera små lönehöjningar. Slå upp dagstidningarna i dag! Det finns anledning att ställa frågan: Har socialdemokratin frångått sin tidigare tes att ekonomisk tillväxt och social rättvisa befrämjar varandra och att den offentliga och den privata sektorni en blandekonomi kan komplettera varandra? Jag har valt att gå litet utanför temat för den här debatten för att hitta förklaringar till den pågående nedskärningen på högskolans område. Varför föreslår man just dessa nedskärningar? Hänger det ihop med den allmänna nedskärningspolitiken? Regeringen hävdar ju att utbildning och forskning är viktiga medel för att vi skall kunna ta oss ur krisen. Det är i första hand exportindustrin som skall leda landet ur denna kris — alltså satsas det nu på utbildning och forskning för näringslivets behov. Regeringen döljer inte heller detta. I proposition 40 säger man sig dela UHÄ:s uppfattning att utbildningar inom de tekniska och naturvetenskapliga områdena bör undantas från kapacitetsminskningar, men att vissa utbildningar — de som i första hand leder till sysselsättning inom den offentliga sektorn — bör komma i fråga för nedskärningar. Förskollärarutbildningen skall krympas. Det råder redan stor arbetslöshet bland förskollärarna. Men varför är det så? Jo, kommunerna har inte mer än till hälften uppfyllt de uppställda barnomsorgsplanerna. Kan det vara så, att kommunerna inte har råd? Enligt regeringen är inte det fallet — det finansiella läget för kommuner och landsting påstås vara relativt gott. Regeringen pratar t.o.m. om en ljuspunkt i den ekonomiska bilden. Är det då så, att regeringen inte tycker att barnomsorgen skall byggas ut? Det innebär ju i så fall, att någon — man frågar sig vem? — måste stanna hemma hos barnen. Kan detta i så fall ha något samband med regeringens strävan att pressa ned arbetslöshetssiffrorna? Ytterligare illavarslande tecken i det här sammanhanget är regeringens uppdrag till UHÄ att utreda frågan om anmälningsavgifter inom högskolan. Man undrar ju varför utbildningsdepartementet inte ansåg det viktigt att i det sammanhanget få de sociala konsekvenserna av en avgiftsfinansiering belysta. Intresserar sig inte utbildningsministern för den frågan? I den s.k. besparingspropositionen gav sig regeringen också på studiestödet och föreslog behovsprövade studielån till gymnasieelever. För att kunna finansiera en höjning av studiemedlens totalbelopp har man kastat fram förslag om avskaffande av studiebidragsdelen och återinförande av äktamakeprövningen, men man fick inte igenom det senare förslaget. Bilden börjar att klarna. Man skär ned på bl.a. förskollärarutbildningen samtidigt som kommunerna inte bygger ut barnomsorgen. Någon måste stanna hemma och ta hand om barnen. På samma gång görs ansträngningar — som misslyckas — att återinföra äktamakeprövningen. Lena Hjelm-Wallén säger att bidragsdelen är för låg för att ha någon rekryteringsstimulerande effekt. Jo, det stämmer nog. Men den slutsatsen borde väl i stället leda till att man höjer den och inte tar bort den helt! Eller intresserar sig inte den socialdemokratiska regeringen längre för en jämn social rekrytering till högskolan? Man förstår att det här är förslag som applåderas av Fria moderata studentförbundet. Vad jag vill ha sagt är att regeringens nedskärningspolitik har en allt annat än progressiv ideologisk profil. Det enda som tycks föresväva regeringen är att spara där det ger mest pengar, inte att spara där verksamheter fungerar dåligt eller är av mindre vikt. Detta ger den egendomliga effekten att vissa utbildningar räddas, inte för att de är bra och viktiga för samhället som helhet, utan för att nedläggningar där inte ger så stora ekonomiska effekter i det politiska sammanhanget. Regeringen har dessutom som målsättning att lägga ned hela enheter, inte att låta högskolan i sin helhet solidariskt dela på bördan — som man i så många andra sammanhang pratar sig varm för. Detta får till följd att enheter slåss mot varandra i stället för att gemensamt slåss mot regeringen. Utanför riksdagen ser vi här i dag ett klart exempel på detta underliga inbördes slagsmål, där folk från tandläkarhögskolan i Stockholm hurrar för eventuell nedläggning i Malmö. Är detta en situation som främjar solidaritetstanken? Herr talman! Så hamnar då regeringen till slut i en för det beskrivna agerandet lämplig fålla — den moderata. Man attackerar företrädesvis utbildningar för traditionella kvinnoyrken eller arbetsplatser där jobben uppbärs till största delen av kvinnor. Det gäller t.ex. förskollärarutbildningar i Uppsala och Borås, och det gäller tandläkarhögskolan i Malmö, som är en stor arbetsplats för kvinnor. När det gäller jämställdhetsaspekten har man inte ens försökt stava till ordet från socialdemokraternas och moderaternas sida, då man i gemensam front går fram med lien mot de aktuella högskoleenheterna. I andra sammanhang mässar man dock om jämställdhetsaspekter. Med darr på rösten talar statsråden Ingvar Carlsson, Lena Hjelm-Wallén och Anita Gradin om jämställdhet i den forskningspolitiska propositionen. Nu ser vi vad det är värt, när herrarna med strukna skjortor och upphällt morgonkaffe administrerar jämställdhetsbegreppet i utbildningsutskottet. Ej heller har det gjorts försök att belysa frågan ur rent arbetsmarknadspolitisk aspekt. Det har varit tyst från arbetsmarknadsdepartementet, och allra minst har nedläggningarna satts i sammanhang med rådande kvinnoarbetslöshet. Vi har stor kvinnoarbetslöshet i Malmö och Borås. På något sätt trädde oviljan att se sammanhang i olika politiska beslut fram ganska tydligt här i kammaren så sent som i går, när Lahja Exner från Borås talade sig varm för avveckling av äldrestödet inom tekoindustrin, där som bekant många kvinnor är anställda. Jag tänker på de kvinnor som är anställda hos Eiser i Malmö och Borås. Men visa gärna att jag har fel, socialdemokrater från Sjuhäradsbygden och södra Sverige! Men gör det med tydlighet! Rösta för återremiss av detta olycksaliga moderat-sociala paket vi nu har på vårt bord! Försök inte skapa något eget politiskt alibi på annat sätt än att rösta för en återremiss! Människor är inte dumma. De drabbade vet att allt annat än att rösta för en återförvisning av ärendet i första hand är ett spel för galleriet och bara kommer att göda ett politikerförakt. Vi får inte heller glömma bort socialdemokraterna från Uppsala eller de 14 socialdemokrater med Doris Håvik i spetsen som så riktigt i en motion så sent som den 15 november i fjol påpekade att man ansåg förslaget om nedläggning av tandläkarutbildningen i Göteborg som en rikspolitisk fråga och att fyra fakulteter för tandläkarutbildning skulle ge en god geografisk balans, vad gäller både utbildning och vård.

— I dag gäller det tandläkarhögskolan i Malmö. En annan aspekt på förslaget att lägga ned de aktuella utbildningarna vid högskolorna i Borås, Visby och Uppsala är frågan, för att uttrycka det enkelt, om de partier som gör upp har väljarstöd för detta agerande. Det är högst otroligt att de väljare som röstat på socialdemokratin eller moderaterna på de resp. högskoleorterna förväntat sig detta resultat som en följd av valet. Jag tycker att 50 000 namn för ett bibehållande av högskolan i Malmö talar sitt klara språk. Det agerande vi i dag ser i denna fråga från socialdemokratiskt och moderat håll skulle med juridiska termer uttryckt vara grov trolöshet mot huvudman. Herr talman!

Detta förhållningssätt till människor utanför detta hus gagnar inte den representativa demokratin. Jag yrkar därför på återremiss av utbildningsutskottets betänkanden 21 och 22 i de delar som berör högskolan i Malmö, Uppsala, Borås och Visby. I andra hand yrkar jag bifall till vpk:s reservationer. Varje försök till taktikröstning i denna fråga skall lyftas fram i ljuset.